Herr talman! Jag vill först uttala min tillfredsställelse med att vi i dag har att behandla förslaget till en omfördelning av skattetrycket och en övergång till en individuell beskattning. Men förslaget har som har sagts tidigare i dag skönhetsfläckar som måste arbetas bort, och det har även regler som i och för sig är främmande i ett sådant här skattesystem men som vi i nuvarande situation anser nödvändiga. Jag tänker i det sammanhanget inte minst på det ljumma intresse som finns för att kvinnor skall få fullgöra en arbetsinsats och orsakerna till detta förhållande såsom brist på arbetstillfällen i många delar av landet och brist på barntillsyn. Trots den utbyggnad som nu sker är barntillsynen så bristfälligt organiserad att kön av barn ökar i stället för minskar, vilket beror på att båda makarna i allt fler familjer önskar förvärvsarbeta och för övrigt är tvungna att göra så för att klara av bostadskostnader och andra höga levnadskostnader. Det hemmamakeavdrag eller bidrag som vi skall besluta om i kväll och som — jag upprepar det — är nödvändigt för många familjer får inte resultera i sådana negativa verkningar att man tycker sig ha klarat av problemet för de här människorna i och med att de får sitt bidrag. Flera positiva åtgärder måste vidtagas och sättas in med all kraft så att alla kan få utföra det arbete de önskar. Man måste exempelvis satsa mera på regionpolitik, på vuxenutbildning och på utbyggnad av barntillsynen. Men jag vill också vid det här tillfället uttala som min bestämda uppfattning att alla, som önskar arbete och står till arbetsmarknadens förfogande och är villiga att omskola sig, måste — om de trots allt detta inte får något arbete — inordnas i ett arbetslöshetssystem. Införandet av hemmamakebidrag får alltså inte ha den effekten att vi inte med all kraft också söker lösa problemen i samhället med mera positiva åtgärder. Vi har i dag hört finansministern tala om skälen till att två makar som arbetar i sitt gemensamma företag inte skall särbeskattas. I det sammanhanget gavs ett exempel med en grevinna som ej deltar i gårdens skötsel men som ändå kunde få dela inkomsten med sin man. Hela detta resonemang är dåligt underbyggt ur flera synpunkter. För det första skall endast de som deltar i arbetet inom företaget komma i fråga. För det andra är det ej alltid fråga om jordbruk utan om företagare över huvud taget. Tänk på alla hustrur till butiksinnehavare som i regel gör en helhjärtad arbetsinsats. För det tredje tror jag det är riktigt som finansministern sade, att det var länge sedan han hade kontakt med något jordbruk. I ett jordbruk av i dag, uppbyggt efter vår socialdemokratiska jordbrukspolitik med relativt stora enheter och tillhörande stor skuldsättning, måste inkomsten vara 30 000 kro nor om året eller däröver för att man skall kunna klara amorteringar och för att familjen skall kunna livnära sig. Där krävs det helt enkelt att båda makarna deltar i arbetet. För det fjärde är det inte bara fråga om skatten, det gäller också att komma in i det sociala systemet. Jag ställer frågan: Kan det anses rimligt att, när två personer delar på arbetet, endast en har socialt skydd? Jag blev för någon vecka sedan av ett annat statsråd tillrådd att bilda bolag för att klara detta. Skall det verkligen vara nödvändigt att gå sådana omvägar? Då kan man ju befara att endast de som är något insatta i juridik kommer sig för med att vidtaga sådana åtgärder. I de övriga nordiska länderna har man löst detta problem. Vi eftersträvar ju dels nordiskt samarbete, dels så enhetliga regler som möjligt. Det tycker jag man bör eftersträva även på detta område. Finansministern sade också i dag att det var naturligt med särskatt, om hustrun i det egna företaget hade förvärvsarbete utanför företaget, som lärare eller något annat. Varför är det då inte lika naturligt att särbeskattas när mannen har arbete utanför företaget? Det är underligt att regeringen har litet svårt att helt acceptera detta med jämlikhet mellan könen. Det finns en allvarlig brist i förslaget till individuell beskattning, nämligen att det inte är kombinerat med ett utökat stöd till barnförsörjare. Familjebeskatiningsutredningen hade förslag till olika lösningar. Från mittenpartiernas sida har vi, när vi motionerade om särskatt, förutsatt betydande höjningar av barnstödet och också borttagandet av de särskilda förvärvsavdragen, som enligt min mening inte hör hemma i ett särskattesystem. Men om man tar bort dem måste helt naturligt också barnstödet höjas. När mervärdeskatten nu höjs kraftigt och stora summor tillföres statskassan för omfördelningar, är det myc ket märkligt att barnförsörjarna får en så blygsam del av denna omfördelning. Det är inte mer än att realvärdet i stort sett blir återställt, ingen standardhöjning har skett. Det är ändå huvuduppgiften för familjepolitiken att se till att barnförsörjarnas standard ej släpar efter vid jämförelse med andra grupper. De allmänna barnbidragens uppgift är att bidraga till en jämnare fördelning av barnkostnaderna mellan barnförsörjare och dem som ej har barn. I dag ligger försörjningsbördan till mycket stor del på barnförsörjarna själva, eftersom barnbidraget är så lågt att det endast täcker en liten del av kostnaderna för konsumtion och vård. Att det nu inte har skett en utjämning i försörjningsbördan är mycket beklagligt och även anmärkningsvärt, när andra omfördelningar har gjorts för att utjämna andra skillnader. Familjepolitiska kommittén prövar olika vägar för barnstöd. Jag hoppas den skall finna former för detta och att den skall söka arbeta så snabbt som möjligt, ty det brådskar med förslag som skall kunna ligga till grund för förbättringar åt barnförsörjarna. Men från mittenpartiernas sida anser vi, att vi — utan att avvakta utredningar — måste besluta om ett par åtgärder för att förbättra läget. Först och främst återkommer vi med kravet om indexreglering av barnbidragen. Vi anser att det är en självklarhet att inte inflation och momshöjningar skall få holka ur barnbidraget, en självklarhet som inte kräver några långa utredningar. Vi har den principen i fråga om indexreglering av pensionen, och vi anser det lika naturligt med = värdebeständigt barnstöd. Som sagts tidigare här i dag återställer de nu föreslagna höjningarna av barnbidraget nätt och jämt det värde som det hade vid höjningen 1965. Någon standardhöjning är det alltså ej fråga om, Det hade väl ändå varit rimligt att ge även barnförsörjarna någon del av den allmänna standardhöjningen. Vårt andra krav gäller införandet av vårdnadsbidrag. Vi har valt att prioritera detta stöd för vård av små barn. Naturligtvis kan man, som finansministern gjorde i dag, fråga sig varför vi sätter gränsen just vid skolåldern. Ja, om resurserna är begränsade måste man prioritera, och det är ostridigt att en förändring i vårdbehovet sker när barnen börjar skolan. När vi dessutom vet att bristen på barntillsyn är så skriande att många måste avstå från förvärvsarbete, ser vi också vårt förslag som ett mycket blygsamt försök att ge ett litet bidrag till vården åt dem som stannar hemma. Har man haft en så stor tur att man fått en barnstugeplats skall naturligtvis avgiften vara avpassad efter den nya situation som vårdnadsbidraget medför, om det kommer att införas. Finansministern har i dag ganska klart sagt att han troligen ej kan tänka sig att generellt bygga ut barnstödet. Ingen har motsatt sig selektiva åtgärder när resurserna ej är tillräckliga. Vi har bostadstillägg, och vi har tidigare haft familjebostadstillägg, som är behovsprövade, Men det är ju i en situation när stödet är lågt och resurserna begränsade som detta tillgripes. Principen måste vara att omfördela mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Att lösa jämlikhetsfrågan mellan olika inkomstgrupper via barnstödet tror jag inte särskilt mycket på. Denna fråga får man reglera på annat sätt, t.ex. genom skatteskalor och genom en utjämnande lönepolitik. Angående hemmaavdraget vill vi, som jag tidigare har sagt, i stället införa hemmamakebidrag, som jag anser vara att föredra genom att det skulle kunna komma alla till del. Här har i dag talats om tekniska svårigheter, men jag tror att om viljan finns går sådana nog också att övervinna. Hur vi än reformerar skattesystemet genom omfördelningar till låginkomstgruppernas fördel når vi ändå inte alla med detta. Ju mer man höjer den indirekta skatten desto mer begränsad blir direktskattens utjämnande effekt. Även om vårt välstånd ökar totalt har vi stora grupper som halkar efter. Man kan ju notera att drygt 16 procent eller 600 000 av alla inkomsttagare år 1968 enligt riksförsäkringsverkets statistik var inplacerade i sjukpenningklasser där inkomstgränsen var under 10 200 kronor. Jag vill poängtera att i denna stora grupp ingår ej åldersoch förtidspensionärer, inte studerande ungdomar över 16 år och inte hemmafruar under 67 år. Tyngdpunkten i socialpolitiken ligger i ett väl utbyggt socialförsäkringssystem där så många människor som möjligt kan inordnas och där alla betraktas som självständiga individer. I det grovmaskiga nät som i dag finns inom socialförsäkringen faller många igenom när det gäller sjukförsäkring, tilläggspension eller arbetslöshetsförsäkring, för att nämna några. Men det finns också andra situationer, där människor ej har ekonomisk trygghet utan har hamnat utanför det nuvarande socialförsäkringssystemet, eller där den egna inkomsten är otillräcklig för att klara försörjningen och där samhället måste ge de tillskott som är behövliga. Många anser att vi i dag har en väl utbyggd socialvård. Jag anser att vi har ett brett register av sociala åtgärder men att det ofta ej är så väl fungerande, Information om sociala rättigheter som människor kan få når ej ut, utan mycket stora belopp fryser inne varje år. Det är i regel de människor som bäst behöver pengarna som ej nås av informationen eller som helt enkelt ej klarar av alla krångliga blanketter och cirkulär. Stat och kommun tjänar, har det beräknats och uppgivits, 3—4 miljarder på att människor är oupplysta. Och det är pengar som rätteligen tillhör de sämst ställda i samhället. Det var ändå inte sådana tankar som låg bakom våra beslut om sociala förbätt ringar. Trots att vi lever i vad vi kallar ett välfärdssamhälle, finns det fortfarande mycken tyst nöd. Vårt socialförsäkringssystem täcker således inte alla situationer, utan det kan finnas tillfällen då den enskilde ej klarar sin försörjning och då samhället måste träda till med s.k. socialhjälp. Jag kan nämna att socialhjälpen är en liten post av de sociala utgifterna, knappt en procent eller cirka 200 miljoner kronor per år. Det talas ofta om missbruk, men jag tror att det är starkt överdrivet och att betydligt högre belopp borde utgå i socialhjälp. Människor drar sig emellertid för att söka den hjälp som de är berättigade till på grund av att det är förenat med så mycket krångel, ingående prövning av personliga förhållanden och utredning om orsakerna till den iråkade situationen. Många känner därför mindervärde och ofrihet och avstår från att söka hjälp. Vi tror från centerns håll att tiden så småningom blir mogen för att ersätta vårt socialsystem med någon form av minimiinkomst. Med ett sådant system kunde man också nå dem som har en låg inkomst. Minimiinkomsten bör vara av staten garanterad. Man skulle då även kunna uppnå den fördelen att personal som nu är sysselsatt med administrativt arbete skulle få tid över för rehabiliterande och rådgivande verksamhet. Vi tror också att de människor som är i behov av detta tillskott för att klara sig skulle kunna se stödet som en form av förebyggande åtgärder för att de inte så småningom skall komma att hamna i total misär. Förslaget om minimiinkomst är endast en uppföljning av vår gamla idé om grundtrygghet åt alla. Är man besjälad av den grundinställningen, då är minimiinkomsten vägen att förverkliga denna idé. Naturligtvis är en sådan omläggning förknippad med både tekniska och ekonomiska svårigheter. Det ligger därför i sakens natur att en sådan reform måste ses i ett något längre perspektiv. Samtidigt är den av så stor vikt, att det omfattande och särskilt tidskrävande utredningsarbete som måste föregå densamma inte får uppskjutas utan måste sättas i gång snarast möjligt.

Jag skall emellertid inte följa herr John Ericsson så slaviskt i fotspåren att jag avstår från att yttra mig i denna fråga. Skattepaketet är en labyrint, och irrgångarna har inte blivit färre av mångfalden reservationer till bevillningsutskottets betänkande. Redan den totala inkomstskattebördans uppdelning på två skilda sektorer, en för direkta och en för indirekta skatter, gör det svårt för den enskilde skattebetalaren att bedöma förslagets konsekvenser för honom personligen. Vi vet att innebörden av förslaget är att man skall överflytta en väsentlig del av skattebördan från direkt till indirekt skatt; detta tillgodoser ett länge närt önskemål. Denna innebörd har emellertid i någon mån kommit i bakgrunden genom att huvudsyftet med reformen blivit att åstadkomma en höjd levnadsstandard för låginkomsttagare och genomföra en individuell beskattning av arbetsinkomsten. Häremot är i och för sig ingenting att erinra, men jag vill uttrycka mitt beklagande över att den s.k. skatteförmågeprincipen, som hittills dominerat vår skattelagstiftning, tappats bort i hanteringen. Denna princip har ersatts med tre eller fyra. Inkomstfördelningen är numrea tydligen det väsentliga, men man kan fråga sig om det finns någon riktig linje för vår skattelagstiftning för närvarande. Finns det någon teoretisk linje? Jag vill gärna efterlysa en sådan. Skattepaketet har ju utgivits som en stor, gentil present av regeringen till det svenska folket. Insikten om att vi har det högsta skatteuttaget i världen i förhållande till bruttonationalprodukten, och att reformen på intet sätt rubbar denna placering i toppen, har gjort att förslaget inte fått riktigt det hänförda mottagande som herr Sträng kanske hade väntat. Jag ger dock herr Sträng rätt däri, att slutomdömet från det svenska folket bör få anstå tills vidare. Förslagets förtjänster är de välbehövliga lättnaderna för ensamstående, som ju varit en hårt betryckt kategori förut, och lättnaderna för låginkomsttagarna. Det är dock ett mycket högt pris som måste betalas genom momshöjningen med 4 procentenheter, eller 4,5 miljarder. Den omständigheten att skatten flyttas över från avlöningskuvertet till varudisken uppfattas nog inte alltid som en reell lättnad. Man ser med en viss misstänksamhet på det. Många fruktar att momsen kommer att bli den verkligt effektiva skatteautomaten, skatteväsendets motsvarighet till ”den enarmade banditen”. Underskottet i statsbudgeten hänger dessutom som ett latent hot över alla skattebetalares huvuden. Vi får inte överanstränga momsen som skatteform. Det är i alla fall min mening. Jag vill gärna slå fast att alla inte har blivit lika väl lottade vid den nya skattefördelningen. Jag är inte heller säker på att alla med jämnmod finner sig i att skattevägen tvingas avstå en del av sina ofta surt förvärvade slantar till andra med lägre inkomster. Det sägs då att de motspänstiga är osolidariska, men jag tycker inte att man bör använda några sådana hårda ord, utan det hela är en fullt mänsklig reaktion. Vissa inkomstskikt kommer i skottgluggen. Betydande mellangrupper med en årsinkomst av, skall vi väga, 40 000, 50 000 och 60 000 kronor kommer att drabbas av kännbara skattehöjningar. I dagens läge är det inte några stora Ang. en reform av beskattningen, m.m. inkomsttagare. För barnfamiljer är det fråga om en tämligen begränsad utgiftsram som sådana skattebetalare har för hyra, mat, kläder m.m. Det är inte mycket att vifta med. Den s.k. balanspunkten sägs ligga vid 30 000-kronorsstrecket. Den genomsnittliga industriarbetarlönen ligger i dag vid 27 000 kronor. Det dröjer inte länge förrän industriarbetarna i gemen kommer över detta magiska 30 000-kronorsstreck och drabbas av skattehöjningar. Vad som är mest betänkligt är att marginalskatterna skärps genom inflationsutvecklingen. Skatteskalan har i finansministerns förslag fått en brantare stigning än vad nu är fallet. Inom moderata samlingspartiet har vi med skärpa opponerat oss häremot. Vad vi särskilt kritiserat är att hemmafruarna blivit hårt drabbade genom skatteförslaget. Det räcker inte med regeringens justering av förslaget i denna del. Vi har gjort upp andra skalor, och vi har genom grundavdraget utan avtrappning sökt dämpa beskattningseffekten — herr Yngve Nilsson har tidigare utvecklat sina synpunkter.

Vi vill emellertid att garantier skapas för att, i det fall endast en familjeförsörjare finns, hänsyn tas till att flera personer lever på en och samma inkomst. Det sker genom grundavdraget. Hemmafruarna gör sin samhällsinsats i hemmet och måste röna rimlig erkänsla därför av samhället. — Det enda sättet att stoppa inflationsskruven är att införa någon form av indexreglering. Vi har i åtskilliga år framfört denna tanke. Jag har nu anfört några synpunkter med anledning av bevillningsutskottets betänkande nr 40 och skall beröra även betänkandet nr 41. Vi inom moderata samlingspartiet menar att den nuvarande gåvoskatten, förmögenhetsskatten och arvsskatten är hårdast i världen. Några skärpningar är inte befogade; däremot ställer vi oss välvilliga till lättnader. Hithörande skatter utgör en mycket känslig punkt i samhällsekonomin. Det gäller att slå vakt om kapitalbildningen med riskvilligt kapital. Den hittillsvarande 80-procentregeln för inkomstoch förmögenhetsskatten måste bibehållas och utvidgas på så sätt att det skall tillåtas en reduktion av förmögenhetsskatten till 25 procent. Hittillsvarande skatter är äventyrliga för familjeföretagens existens. Pengarna till skatten måste tas av företagens avkastning. Det kan diskuteras, om den väg som man har sökt finna i propositionen är riktig. Den är ett provisorium, men angeläget är att man verkligen finner en rimlig linje som säkerställer familjeföretagens fortvaro i vårt land. Herr Sträng yttrade i förmiddags några litet hånfulla ord om grevinnors och baronessors arbetsinsatser och om ridderskapet och adeln över huvud taget. Jag skulle gärna vilja i anledning därav slå fast att man på det hållet har utfört en kulturvård och en miljövård som förtjänar samhällets stora tacksamhet.

Herr talman! Under dagens lopp har det flera gånger framhållits att det skatteförslag som föreligger och som i princip godtas av mittenpartierna ändå har en hel del skönhetsfläckar.

Dessförinnan skulle jag i alla fall mycket kort vilja beröra en av bristerna i det föreliggande förslaget och framhålla att man inom näringslivet är utomordentligt bekymrad över den utveckling som kan befaras med anledning av marginalskatterna. De marginalskatter som vi i framtiden får i mycket normala inkomstlägen — inkomstlägen, i vilka om något år majoriteten av inkomsttagarna kommer att befinna sig — blir av sådan storlek att de i betydande utsträckning kommer att påverka löneutvecklingen. De kommer att försätta svenskt näringsliv i en kostnadssituation internationellt sett som kan bli bekymmersam. Lönerörelserna kommer i framtiden att i ökad utsträckning influeras av såväl inflationen som de betydande marginalskatter man har att räkna med. I gårdagens Dagens Nyheter finns ett referat av ett anförande, som professor Göran Ohlin höll på ett sparbanksmöte i Göteborg. Han påvisar där marginalskatternas och inflationens inflytande på reallöneutvecklingen. Om jag inte missminner mig så framhåller han att med de marginalskatter som föreslås i propositionen måste en lön i ett normalt löneläge höjas med ett procenttal motsvarande 1,5 gånger inflationen för att lönens realvärde skall behållas. Det betyder att en inflationsutveckling på 4—5 procent med de föreslagna skatterna skulle kräva en lönehöjning på 6 procent för att lönens realvärde skulle bevaras. Lägger man därtill en standardökning på någon procent är vi uppe i betydande löneökningar under kommande år. Jag tror att vi i den framtida skattedebatten måste ta hänsyn även till sådana saker. Man måste vara på det klara med att vi, om vi skall kunna utveckla vårt välstånd i detta land och driva vår reformverksamhet vidare, måste göra en avvägning av hur resurserna skall fördelas och varifrån de skall tas. Vi får akta oss för en skatteoch kostnadsutveckling, som skadar tillväxttakten och välståndsutvecklingen i vårt land. Får jag därefter, herr talman, gå över till reservation 10 beträffande individuell beskattning av makar i de fall där båda makarna har varit verksamma i förvärvskällan — den s.k. faktiska sambeskattningen. Ämnet har redan tagits upp i denna debatt, nu senast på ett utmärkt sätt av fru Elvy Olsson. Men jag vill ändå beröra problemen, eftersom jag har kontakt med många branscher och företagare, som känner just dessa problem och där båda makarna är verksamma i familjeföretaget. Om makarnas sammanlagda inkomst av verksamheten understiger cirka 30 000 kronor är beskattningseffekten inte till nackdel för de skattskyldiga enligt det nya förslaget.

Enligt finansministern hade frågan en mycket liten dimension, enär endast cirka 5—10 procent av alla jordbrukare kommer upp till ett inkomstläge där enligt skatteförslaget en individuell beskattning skulle ge en lägre sammanlagd skatt för makarna än sambeskattningen skulle göra. Detta är emellertid inte bara ett problem för jordbrukarna och för ägarna av stora jordbruk, utan det är också ett problem för många andra företagare. Det är ju inte ovanligt att hustrun i en familj arbetar i mannens rörelse. Det är tvärtom rätt ofta förekommande inte bara i jordbruk utan även i butiker, hantverksrörelser och serviceföretag av skil. da slag. Den medhjälpande makan utför ofta ett mycket kvalificerat arbete; det kan vara fråga om bokföring och bankaffärer, inköp och lagerhållning eller den för varje affärsföretag viktiga kontakten med kundkretsen. I många fa. miljeföretag finns det en väl planerad och väl utvecklad ansvarsfördelning och arbetsfördelning också mellan makarna, och det kan vara svårt att avgöra vem av dem som gör den mest betydelsefulla insatsen. Då är det också ur principiell rättvisesynpunkt angeläget att makarna beskattas var för sig efter vars och ens arbetsinsats och arbetsinkomst. Det är felaktigt att det skall vara någon skillnad i skattetrycket mellan den familj där mannen och kvinnan intjänar sin inkomst i olika förvärvsverksamheter och den familj där de samarbetar i t.ex. mannens rörelse. Det är helt inkonsekvent i ett skattesystem med individuell beskattning, att den ena maken inte skattemässigt får tillgodoräkna sig en egen inkomst, om han eller hon utför ett arbete i en familjerörelse, men har den rätten om vederbörande tar anställning och utför samma arbete i ett annat företag. Det finns enligt gällande regler — såsom också framhålles i propositionen och i utskottets utlåtande — möjligheter att åstadkomma en uppdelning av inkomsten när rörelsen ombildas till aktiebolag eller handelsbolag. Det torde medföra att bolagsbildning blir vanligare än hittills, därest inte frågan löses genom införandet av individuell beskattning även på detta område. Men nog är det fel att skattesystemet skall påverka företagarens val av företagsform. Skattesystemet bör så långt som möjligt vara neutralt till valet av företagsform. Inte heller kan kontrollfrågan som utskottet gör anföras som skäl för att motionsyrkandena skall avslås. Kontrolifrågan utgör inget problem när det gäller aktiebolag, och då bör den väl inte heller vara något problem när det gäller en enskild firma. I mittenpartiernas motion har föreslagits att inkomster för den medhjälpande makan skall beräknas efter en schablonmetod i syfte att underlätta taxeringsarbetet. Skäligheten i uppdelningen mellan makarna bör kunna bedömas på samma sätt som sker redan i dag när det gäller barns arbetsinsatser. Den medhjälpande makan bör, föreslår vi, efter prövning få av den gemensamma inkomsten som egen inkomst ta upp ett belopp som svarar mot högst tre gånger ATP:s basbelop, varvid en gradering skall kunna göras alltefter hennes insatser i företaget. Till bevillningsutskottets betänkande nr 40 är också knuten en reservation, nr 24. Den gäller ett punktskatteproblem som inte är helt obekant för kammarens ledamöter, Det är kanske inte helt oväntat att jag tar upp det problemet här i kammaren vid detta tillfälle. Reservationen gäller nämligen försälj Guldsmedsvarorna belastas förutom av mervärdeskatt också av en 25-procentig försäljningsskatt på varans pris före skatt. Till staten inbetalas således 20 procent av varupriset inklusive försäljningsskatt. — Mervärdeskatt = utgår även på denna punktskatt. En av de viktigaste principerna för vårt skattesystem är att det skall vara konkurrensneutralt. Skattelagstiftningen skall inte utan alldeles speciella skäl hindra konkurrensen vare sig mellan olika typer av företag, mellan olika varuslag eller mellan skilda branscher. Denna konkurrensneutralitet angavs också som ett av skälen till mervärdeskattens införande. Försäljningsskatten på guldsmedsvaror följer sannerligen inte denna princip. Tvärtom sätter den i dag genom sin konkurrenssnedvridande effekt en hel bransch i en utomordentligt svår situation och äventyrar många företags existens, Det är ingen överdrift att påstå detta. Försäljningen på guldsmedsvaror har, trots de goda konjunkturerna, gått ned kraftigt under de senaste åren. Denna nedgång beror inte på bristande kvalitet hos den svenska produktionen eller de varor som saluförs i Sverige. Vårt land anses tvärtom internationellt sett stå på ett högt plan när det gäller formgivning och kvalitet. Orsakerna är att söka på annat håll, och här spelar prisfrågan utan tvekan en stor roll. Denna nedgång i försäljningen tvingar nu guldoch silversmeder, både anställda och företagare, att överge det yrke de lärt. Många tvingas också lägga ned företag som de satsat både arbete och tillgångar på. I dagens hårda klimat inom företagarvärlden, med den starka föränderligheten och de snabba strukturomvandlingarna, är det visserligen ingen ovanlig företeelse att företag läggs ned och människor får byta arbete. Men nog måste man reagera starkt mot att just den hårda punktbeskattning, som det här är fråga om, så avgjort försämrar branschens konkurrensläge att hela dess existens äventyras. Det finns i dag inget rimligt motiv till att kvarhålla denna särbeskattning. De vid skattens genomförande åberopade motiven, att inköpen av guldoch silvervaror skulle vara att betrakta som speciellt lyxbetonade, håller inte i dag. Det är inte svårt att räkna upp en rad varugrupper som har minst lika tydlig karaktär av överflödsvaror — varugrupper som också är köpalternativ till guldoch silvervarorna och som kommer i ett betydligt gynnsammare prisläge än dessa på grund av att de inte har punktskattebelastningen. Jag anser att det är ett rättvisekrav att de som lärt sig detta yrke och har ägnat sig åt branschen får konkurrera med andra yrkesutövare under samma skattemässiga villkor. Det är en vedertagen princip att beskattningen skall vara konkurrensneutral och det måste också gälla denna bransch. Från branschens sida hade man mycket starka förhoppningar om att punktskatterna på guldsmedsvaror skulle försvinna när mervärdeskatten infördes, men så blev inte fallet. Nu har man hoppats att denna skattebelastning på branschen skulle avlägsnas när den föreslagna momshöjningen skulle träda i kraft. Men inte heller här har finansministern velat tillmötesgå dessa berättigade krav. Det innebär att man inom denna bransch har en varuskattebelastning på nära 40 procent av varans pris. Svenskarna är som bekant ett resande folk, och på sina utlandsresor förser sig turisterna ofta med varor som kan köpas fördelaktigare i det besökta landet än i Sverige. Till verkligt eftersökta varuslag hör då guldoch silvervaror, beroende på att priset i utlandet är betydligt lägre än i vårt land. Guldoch silvervarorna har i de flesta turistländer i sig själva ett lägre pris än här, bl.a. på grund av låga kostnader för arbetskraften. Men den konkurrensen skulle guldsmedsbranschen här hemma säkert kunna klara på grund av högre kvalitet och förnämlig design. Då den svenska skattebelastningen dessutom bidrar till att priset blir väsentligt högre i landet, klarar man emellertid inte konkurrensen. Priset torde i regel vara 30—40 procent lägre i utlandet än hos oss. Dessa inköp av guldsmedsvaror i utlandet innebär också ett valutautflöde. Det är svårt att fastställa dess storlek, men enligt branschens beräkningar torde det uppgå till cirka 50 miljoner kronor. Nu anger utskottet som främsta skäl mot en avveckling av ifrågavarande punktskatter, att den skulle medföra ett skattebortfall för staten som kan uppskattas till 50 å 60 miljoner kronor årligen. Detta skulle betyda en icke önskvärd försvagning av budgeten, säger man. Jag vill emellertid mot detta genmäla att i statsverkspropositionen intäkterna genom försäljningsskatten beräknas till 48 miljoner kronor för 1969/ 70. Jag tror att även den siffran är för hög. Jag har en uppgift om att guldsmedsskatten 1968/69 inbringade 43 690 000 kronor. Beloppet gick på eti år ned med 10 procent från 47 634 000 kronor. Jag tror att 60 miljoner kronor årligen är en för hög siffra. Mot detta inkomstbortfall på omkring 45 miljoner kan man ställa den merinkomst för staten som skulle uppstå genom att en väsentlig del av de inköp som nu görs i utlandet sannolikt skulle stanna i vårt land om punktskatten slopades och därmed inbringa mervärdeskatt till staten. Statens kostnader för kontroll och redovisning skulle dessutom kunna nedbringas, och nettobelastningen på budgeten skulle därigenom bli avsevärt lägre än de beräknade 45 miljonerna. Dessutom skulle kostnaderna för branschen kunna nedskäras väsentligt genom att all den tid som går åt för redovisningsoch uppbördsarbete skulle kunna användas för produktiva insatser. Låt mig till slut också erinra om att ett slopande av försäljningsskatten på guldsmedsvaror jämte skatten på knutna mattor — de enda kvarvarande punktskatter som uttages i detaljhandelsledet — skulle medverka till en harmonisering av skattelagstiftningen i de nordiska länderna, en harmonisering som nu bör eftersträvas. Dessa skatter har avskaffats i Danmark och Norge, vilket jag tycker också är en angelägen synpunkt. Jag yrkar bifall, herr talman, till reservation nr 24 vid bevillningsutskottets betänkande nr 40. Får jag sedan säga några ord om reservation nr 13 till bevillningsutskottets betänkande nr 41. I proposition nr 71 med förslag till höjning av förmögenhetsskatten samt arvsoch gåvoskatten har finansministern föreslagit särskilda regler om beskattning av förmögenhetstillgångar som är att hänföra till mindre och medelstora s.k. familjeföretag. Finansministern har tydligen vid utarbetandet av proposition nr 71 tagit hänsyn till de synpunkter som näringslivet, framför allt de mindre och medelstora företagens organisationer, fört fram vid remissbehandlingen av kapitalskatteberedningens betänkande och vid uppvaktningen för finansministern, och detta noteras med tillfredsställelse. De föreslagna reglerna går ut på att sådana förmögenhetstillgångar som är bundna och arbetar i företagen inte skall drabbas av någon skatteskärpning om vissa förutsättningar är uppfyllda. Dessa regler omfattar företag med ett förmögenhetsvärde av högst 2 miljoner kronor vid förmögenhetsbeskattning och högst 2,5 miljoner vid arvsbeskattning samt ett nedre värde för förmögenhetsbeskattning på 500 000 kronor. För sådana företag som jag här har beskrivit medges vid förmögenhetsbeskattning ett avdrag med 25 procent av den skattepliktiga förmögenheten, om följande förutsättningar uppfylls. Minst 75 procent av företagens förmögenhetsvärde skall ägas av den skattskyldige eller av honom tillsam mans med högst nio personer. Minst 75 procent av den skattskyldiges skattepliktiga förmögenhet skall vara att hänföra till företaget i fråga. Dessutom skall den skattskyldige ha sin väsentliga försörjning i företaget. Först vill jag säga, herr talman, att vi anser det vara helt berättigat att det arbetande kapitalet i sådana rörelser i skattehänseende behandlas gynnsammare än mera lättrealiserade tillgångar. Emellertid är den riktiga vägen att undvika att en för hård kapitalbeskattning äventyrar ett företags likviditet och fortbestånd att göra en för företagens kapitalbildning gynnsam utformning av värderingsreglerna. De i propositionen föreslagna lösningarna följer andra linjer. Då kapitalskatteberedningen, som inte slutfört sitt arbete, kommer att framdeles lägga fram sitt förslag om värderingsreglerna vid kapitalbeskattning av företag kan de nu föreslagna reglerna betraktas som ett provisorium, och vi vill därför inte motsätta oss detta förslag. Men vi vill gärna föreslå en liberalisering av värderingsreglerna. Den målsättning som föreslås i propositionen, nämligen att tillgångar i mindre och medelstora familjeföretag inte skulle drabbas av den föreslagna skärpningen av kapitalbeskattningen, kan i och för sig diskuteras. Näringslivets organisationer har framhållit att den förmögenhetsbeskattning vi nu har är så hög att den väsentligt försvårar den kapitalbildning som behövs för förnyelse och utbyggnad av produktionsapparaten. Arvsbeskattningen utgör för många företag dessutom ett väsentligt problem vid generationsskifte. En lindring av beskattningen på det i företaget arbetande kapitalet är därför mycket angelägen. Men det kan även ifrågasättas om målsättningen med ett oförändrat skattetryck kan klaras med de föreslagna reglerna. Så länge tillgångarnas nominella värde är oförändrat uppfylls väl denna målsättning. Finansministern har emellertid inte tagit hänsyn till förändrade förmögenhetsvärden, betingade av exempelvis de högre taxeringsvärdena på fast egendom. Särskilt för jordbruksfastigheter är denna höjning markant, och många jordbruk men också industri-, handelsoch serviceföretag kan genom de högre taxeringsvärdena få en skärpt skattenivå. Detta är ett skäl till en liberalisering av de föreslagna skattereglerna. Ett annat skäl är det successivt större kapitalbehovet i företagen. För industriföretagens del har t.ex. kapitalinsatserna per anställd fördubblats under efterkrigstiden, och 1970-talet kommer att ställa ännu högre krav på kapitalbildningen. En successiv övergång till en alltmera kapitalkrävande teknik och behovet av ökad satsning på produktutveckling och marknadsföring kommer att påskynda denna utveckling. Den nedsättning av kapitalskatterna för familjeföretagen som föreslås i propositionen är därför otillräcklig, anser vi.

Vi föreslår att 75-procentsregeln i propositionen nedsätts till 60 procent och att den nedersta gränsen för avdragsberättigad förmögenhet i företaget sänks från 500 000 till 300 000 kronor. I reservationen har även yrkats att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär tilläggsdirektiv för kapitalskatteberedningen att göra utredningar och framlägga förslag till en sådan utformning av arvsbeskattningen att familjeföretagen inte drabbas av sådana likviditetssvårigheter att deras fortsatta drift äventyras. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till reservation 13 vid bevillningsutskottets betänkande nr 41.

Herr talman! Betänkandena nr 40 och 41 har ingående behandlats här av tidigare talare från moderata samlingspartiet. Jag skall därför inskränka mig till några mer allmänna reflexioner, som i första hand har anknytning till betänkandet nr 41 som behandlar kapitalskatterna. På sommaren 1967 tillsattes den s.k. kapitalskatteberedningen. I direktiven till utredningen sades det bl.a. att beskattningen av förmögenheter samt av arv och gåva på lämpligt sätt skulle inpassas i skattesystemet. Departementschefen erinrade också om den ändrade inställningen till frågan om beskattning av kapitalvinster som framträtt under senare år. Finansministern framhöll även att beskattningen skulle avvägas på sådant sätt att en av sociala skäl önskvärd fördelning av förmögenhetsinnehavet underlättas. Under 1967 var tonen inom utredningen modest. Den politiska målsättningen var vid det tillfället inte speciellt markerad. Det blev den emellertid efter valet 1968. En markant vindkantring skedde då mot en betydligt mer socialistisk inriktning av beredningens arbete. De socialdemokratiska ledamöterna i beredningen fick ett utomordentligt stort utrymme, och de borgerliga ledamöternas krav på ordentliga utredningar avvisades. Den utredning som här i första hand borde kommit i fråga gällde hur kapitalskatterna verkar ur samhällsoch företagsekonomisk synpunkt. Inte ens den ivrigaste anhängare av fördelningspolitiken önskar — om han inte eftersträvar ett socialistiskt samhälle — en omfattande företagsdöd. Utredningsmajoritetens inställning härvidlag har blivit klassisk. Man sade nämligen, att ”vi har av denna anledning inte funnit behövligt att såsom föreslagits inom beredningen göra mera ingående samhällsekonomiska analyser av verkningarna av kapitalbeskattningen med olika höjd”. Man sade också att ”sådana analyser synes för övrigt i nu behandlade sammanhang mindre givande”. De skatteskärpningar som <utredningsmajoriteten kom fram till, givetvis med finansministerns goda minne, uppfattades tydligen av regeringen så politiskt gångbara att den i augusti 1969 beordrade beredningen att påskynda arbetet, så att propositionen skulle kunna läggas under vårriksdagen 1970. Finansministern ansåg tydligen vid denna tidpunkt, alltså endast för några månader sedan, att det var så viktigt att mycket kraftigt skärpa skatterna på arv, gåva och förmögenhet att utredningens arbete skulle forceras. Något gick emellertid galet. Socialdemokraterna fick vad man skulle kunna kalla för kalla fötter. I ett anförande i Malmö den 16 februari sade finansministern att ”vid en mera passiv förmögenhetsplacering torde den av utredningen föreslagna gränsdragningen i stort sett kunna accepteras såsom lämpligt avvägd”. Finansministern noterade också att utredningsförslaget väckt mycken debatt under remissbehandlingen, varför vissa justeringar var att vänta. Och nog utsattes majoritetens förslag för en synnerligen hård remisskritik. Denna kritik kom inte bara från näringslivets organisationer, utan den kom i betydande utsträckning även från de skattevårdande myndigheterna, t.ex. riksskattenämnden. Emellertid brukar en häftig remisskritik inte bekomma regeringen nämnvärt. Men om det inte var remisskritiken, vad var det då som fick regeringen eller finansminister Sträng att överge majoritetsförslaget? Jag tror inte att det var det förslag som från moderata samlingspartiet ingick såsom en reservation i betänkandet, som fick regeringen att göra denna tillfälliga avvikelse från högskattepolitiken. Man kan nog utan vidare fastslå, att det var den ekonomiska situationen som fick regeringen att göra denna Och denna avvikelse gällde ju i första hand den mindre och medelstora företagsamheten. Dessutom är avvikelsen ett provisorium. I proposition 71 säger departementschefen: ”Som jag antytt förut bör någon skatteskärpning inte åstadkommas för förmögenheter som i allt väsentligt består av tillgångar i mindre och medelstora s.k. familjeföretag. Arbetande kapital i jordbruk, skogsbruk eller rörelse där ägarens insats är av dominerande betydelse kan enligt min mening inte utan vidare jämställas med förmögenheter av kapitalplaceringskaraktär. Jag delar i stort den uppfattning som kommit fram under remissbehandlingen av kapitalskatteberedningens betänkande, att det kan starkt ifrågasättas om familjeföretagen tål den ytterligare belastning som även en måttlig höjning av kapitalskatterna innebär. Uppenbart är att beskattningen inte bör utformas så, att företagens fortbestånd hotas därav.” Under beredningens arbete har från olika näringar framförts synpunkter på hur en skärpt kapitalskatt skulle slå i olika inkomstoch förmögenhetslägen, men att ta någon större hänsyn till dessa varningssignaler fann beredningens majoritet inte nödvändigt. Efter det att beredningen överlämnat sitt delbetänkande började emellertid inte bara remissvaren att tala om hur skatteförslaget skulle funktionera i praktiken, utan jag har en bestämd känsla av att finansministern vid uppvaktningar kunde konstatera hurusom ägare av mindre och medelstora företag med anledning av skatteförslaget började ompröva sin ställning. Det blev en hausse i företagsförsäljningar, bl.a. till utländska företag, och som en naturlig konsekvens följde utflyttning av både dugliga medborgare och stora kapital. Många av dem som inte ville välja denna möjlighet gav säkert finans ministern klara papper på vad en skärpning av skatterna skulle betyda för deras företag. Bara från min egen bygd nere i Småland har jag flera exempel på företagare, som på grund av den socialistiska politiken gripits av defaitism inför framtiden, som sålt sina företag och flyttat ut från vårt land. För många av dem som tänker kämpa vidare finner man en ovilja att bygga ut sina företag. Deras handlande är i dag inställt på att om möjligt söka trygga den nuvarande storleken av företaget. För den som har kontakt med verkligheten är detta en realitet som inte kan avfärdas som ett utslag av politisk skrämselpropaganda, utan som ses med stora bekymmer inte bara av företagarna utan i lika hög grad av de anställda, som genom regeringens ekonomiska politik och skattepolitik finner grunden för sin arbetstrygghet starkt försämrad. Som jag tidigare nämnt finns det mycket starka skäl att anta att den nuvarande skattenivån är för hög framför allt för familjeföretagen. Inte ens den föreslagna specialregeln torde hjälpa nämnvärt härvidlag, Låt mig ta ett praktiskt exempel. En person som tillträder ett medelstort familjeföretag i dagarna är i en ålder av 30 år. Han har två barn och räknar med att kunna ta ut en lön av 50 000 kronor per år. Företaget representerar en förmögenhet på 1,6 miljoner kronor, och företagaren vill kunna sätta av så mycket att samtliga kapitalskatter skall kunna betalas. Han vill också att företaget skall växa med tre procent per år, alltså lika med vad som förutsätts att bruttonationalprodukten skall växa med under 1970. För att klara denna av statsmakterna utsagda ökning krävs det att företaget lyckas så väl att vinsten före skatt uppgår till 336 000 kronor, d.v.s. 21,1 procent. Hur många av våra förträffliga företagare kan klara av denna målsättning? I stället talar det kraftigt ökande an talet konkurser här sitt tydliga språk. Den här mannen faller in under den gränsdragning för ett arbetande kapital som kan anses försvarbart enligt finansministern. Företagaren i fråga har säkert tillräckliga bekymmer redan, för att inte dessutom söka höja sitt förmögenhetsvärde så att han drabbas av en ytterligare skärpning genom att passera Strängs arbetande kapitalvall. Skatteförslaget för familjeföretagen genom den provisoriska regeln kommer därför i många fall att betyda stillestånd i utvecklingen — ett stillestånd som i verkligheten betyder tillbakagång. Vi har, som alla vet och som tidigare påpekats här i debatten, den hårdaste inkomstbeskattningen i världen, Sverige tillhör vidare det fåtal länder som har såväl årlig förmögenhetsbeskattning som arvsoch gåvobeskattning ävensom kapitalvinstbeskattning av sådana tillgångar som fastigheter och aktier. Man kan utan vidare anse att kapitalet i Sverige beskattas avsevärt hårdare än kapital i andra länder. Man kan därför fråga sig om det verkligen finns fog för den skatteskärpning som regeringen nu föreslår. Det är nämligen alldeles uppenbart att alltför stora skillnader i kapitalbeskattning mellan olika länder måste påverka kapitalrörelserna. Vi inom moderata samlingspartiet ifrågasätter därför om man på sikt kan upprätthålla högre skattenivå här än den som gäller i våra närmaste grannländer. Den ytterligare skärpning i kapitalbeskattningen som nu föreslås kommer att ytterligare förstärka den tendens som redan nu finns att kapitalet lämnar Sverige. Jag behöver väl knappast påpeka att dessa förhållanden har uppmärksammats på vissa håll i utlandet, där skillnaderna i skattenivå mellan länderna är väsentligt mindre än vad som gäller för Sverige kontra dess närmaste grannländer. Kapitalskatteberedningen är inte färdig med sitt uppdrag. Det återstår vä sentliga frågor, som berör familjeföretagen och som nu har provisoriskt lösts i det föreliggande utlåtandet. Även om företagarna för tillfället har lugnats något av finansministerns ställningstagande till denna företagargrupp, är man samtidigt ängslig för att denna plötsligt förklarade kärlek till familjeföretagen kan vara av relativt kortvarigt slag. Det finns ju fortfarande möjlighet att ge den sittande beredningen ytterligare direktiv i skärpande riktning, om inte förr så efter valet i september, om vi då fortfarande har en socialdemokratisk finansminister. Jag tror det skulle vara välgörande om finansministern eller någon annan från regeringspartiet kunde ge familjeföretagarna ett klart besked, Det finns anledning till dessa funderingar efter att ha tagit del av den socialdemokratiska pressens reaktioner efter finansminister Strängs framläggande av proposition nr 71. Herr talman! Jag vill med det anförda instämma i de yrkanden som framställts av herrar Yngve Nilsson och Gösta Jacobsson beträffande reservationerna vid bevillningsutskottets betänkanden nr 40 och 41.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 40 behandlar frågan om barnstödet i olika former. Viktigt är när det gäller barnstödet att de bidrag som utgår behåller sitt värde och inte urholkas i takt med penningvärdeförsämringen. Förra gången barnbidragen höjdes var den 1 juli 1965. Sedan dess har en kraftig inflation ruliat fram över landet och gjort det angeläget att någon typ av indexreglering införs. Utskottets vice ordförande har tidigare i dag utvecklat väl motiverade synpunkter härpå, och jag skall därför inte gå närmare in just på denna del. Men vad jag ytterligare vill beröra är att skälet för en indexanknytning också är att inflationen troligen kommer att rulla vidare. Det är inte slut med det som hänt hitintills. Det är inte svårt att förutse fortlöpande kostnadsstegringar för konsumenterna i detta land även efter den 1 januari 1971, något som medför urholkningar av barnbidragens värde. I motioner från mittenpartierna har denna fråga uppmärksammats. I dessa motioner har partierna hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär förslag till årets höstriksdag om ett sådant system för indexreglering av de allmänna barnbidragen att barnfamiljerna automatiskt kompenseras för levnadskostnadsstegringar. Om sådana indexbundna barnbidrag infördes, skulle kompensation ske för levnadskostnadsstegringarna och barnbidragens värde inte behöva urholkas som hittills skett sedan 1965. Men utskottsmajoriteten vill inte lyssna på dessa förvisso mycket välgrundade synpunkter. Den säger att barnbidragen tills vidare bör höjas genom särskilda beslut och att det inte finns någon anledning att frångå riksdagens tidigare ståndpunktstagande i denna fråga. Man vill således att bidragen skall urholkas under flera år, innan man gör något för att återställa deras realvärde. En stor del av våra sociala förmåner är bundna till levnadskostnadsutvecklingen och i de flesta fall till basbeloppet i den allmänna försäkringen. Detta gäller studiemedel, folkpensioner, förtidspensioner och allmän tjänstepension, ja, även på barnstödets område finns det anknytning till basbeloppet. I dagens ärende ingår också frågan om höjning av bidragsförskottet. Detta är ju knutet till basbeloppet, men trots denna anknytning och trots att förskottet höjdes så sent som den 1 januari 1969, tillstyrker utskottet enhälligt ett förslag om en höjning till 40 procent av basbeloppet för år räknat. Men samtidigt avvisar utskottet under hänvisning till familjepolitiska kommitténs fortsatta arbete förslaget om värdesäkring av barnbidragen. Den familjepolitiska kommittén har, såvitt jag förstår, att behandla både barnbidragen och bidragsförskotten i sitt fortsatta arbete. Det hade därför varit konsekvent att ta upp båda dessa frågor till prövning i dag och att begära förslag till höstriksdagen om den av oss yrkade indexanknytningen av barnbidragen. Mittenpartierna har här varit konskeventa. Vi stöder helt förslaget om höjning av bidragsförskotten till 40 procent av basbeloppet per år, men vi vill också att barnbidragen skall uppmärksammas i detta sammanhang. Representanter för mittenpartierna har därför i reservation 4 yrkat bifall till motionerna I: 1041 och II: 1201 såvitt avser indexreglering av barnbidragen. En annan mycket intressant fråga och väl också i den politiska debatten ganska ny fråga är det förslag som i mittenpartimotionen avser en minimiinkomst. Förslaget behandlas i samma utskotts utlåtande nr 41. Vårt sociala trygghetssystem har byggts upp successivt under lång tid. De olika försäkringsformerna har i stor utsträckning kommit till oberoende av varandra. Sedan har man byggt vidare och efter hand sökt komplettera dessa. Vi har nu många utväxter och väl också ett lapptäcke — som det här talats om tidigare — med olika tjocklek på olika ställen beroende på om de olika komponenterna ligger ovanpå varandra eller vid sidan av varandra. Men detta system medför också att det blir luckor och mellanrum mellan olika stödformer. Det är ofta svårt att dra gränserna mellan dem. Systemet är svårt att överblicka, t.o.m. för experter, och många medborgare kan — trots den nyligen utkomna socialkatalogen — inte tillvarata sina rättigheter därför att systemet blivit så mångskiftande. Systemet har också andra nackdelar. Det riktar sig till olika kategorier av människor, vilket väl inte är eftersträvansvärt i dagens diskussioner om jämlikhet. Man talar om förvärvsarbetande och pensionärer, om invalider och yrkesskadade, om studerande och arbetslösa, om barn och vuxna, om kvinnor som blivit änkor före eller efter den 1 juli 1960, om gifta och ensamstående, om socialhjälpsfall, friska och sjuka 0. s. v. Hela systemet bidrar till att markera de olika kategorierna i samhället, vilket väl inte kan vara i någons intresse. Kunde man på något sätt få till stånd ett system som garanterade en viss grundstandard, skulle mycket säkert vara vunnet. Vi vet också — vilket bekräftades i gårdagens TV-program — att socialhjälpens standard skiftar mellan olika kommuner. Det föreligger stor skillnad 1 fråga om kommunernas möjligheter att bispringa dem som behöver hjälp. Sämst är det i fattiga kommuner med låga inkomster och många bidragsbehövande. Stor skillnad i denna del av den sociala standarden förefinns exempelvis mellan glesbygdskommuner och tätortskommuner, mellan fattiga och rika kommuner. Kunde mera likartade förmåner tillförsäkras medborgarna, oberoende av bostadsort, så vore mycket vunnet. För närvarande är det svårt att bedöma hur långt man kan komma på vägen till ett mera enhetligt socialt trygghetssystem, t.ex. genom införandet av en s.k. minimiinkomst eller något liknande. Frågan är intressant, och det är angeläget att man närmare penetrerar den med tanke på vårt så oerhört differentierade sociala system med uppspaltning av människorna i olika mer eller mindre svårdefinierbara och kanske också onödiga kategorier. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag kommer att yrka bifall till dels reservation 4 i andra lagutskottets utlåtande nr 40, dels de övriga reservationer i utlåtandena nr 40 och 41 som jag har varit med om att underteckna.
Herr talman! Jag håller herr Brundin om att det inte är så värst tacksamt att komma in i debatten i ett så här sent skede. Det mesta som fångar intresset är väl redan avbetat, och att komma med någonting som skulle kunna vara av betydelse för det slutliga avgörandet är det väl heller inte så stora utsikter till.

I den debatten har ju inte detaljerna berörts i någon större utsträckning, utan där har man hållit sig till huvudlinjerna, och till detaljerna hör faktiskt det andra lagutskottet haft att behandla. Det andra lagutskottet haft att behandla har också i mycket stor utsträckning varit beroende av det resultat som bevillningsutskottet kommit till. Följaktligen är det naturligt att vi kommer litet i efterhand med våra inlägg just i dag.

Där har inte funnits någonting av de betänkligheter som uttalats i fråga om konsekvenserna av de skatteförslag som bevillningsutskottet haft att behandla. Tvärtom har det funnits en mycket stor optimism om möjligheterna att genomföra de stora och kostnadskrävande reformer som återfinns i de borgerliga reservationerna till andra lagutskottets utlåtande. Om bara den goda viljan hade funnits, har det sagts, skulle redan mycket ha va rit gjort. Men eftersom försummelser sedan lång tid tillbaka finns att notera, är det hög tid att man nu tar rejäla tag på de områden som här har aktualiserats.

Jag erinrar mig mycket väl att det alltid, så snart det har föreslagits några betydelsefulla förändringar i fråga om sådant som belastar inte bara de enskilda utan företagsamheten över huvud taget, inte har funnits några gränser för oron för framtiden. Herr Bohman har tidigare i dag uttalat att om folk i allmänhet kunde uppfatta den beskattning, som de själva drabbas av såsom rättvis, skulle mycket vara vunnet.

Jag har inte träffat någon människa som tycker att han är rättvist beskattad. Alla, vare sig de tillhör låginkomstgrupperna eller mellaninkomstgrupperna, har en känsla av att man trycker för litet på dem som har den stora bärkraften. Herr Sträng i sin tur har ju tillräckligt stora erfarenheter av verkningarna och konsekvenserna av att ta ut allt för mycket av en viss grupp i samhället. Han har modererat sitt förslag långt utöver vad de nya unga inkomsttagarna — kanske alla inte ens har hunnit bli inkomsttagare ännu — förmenat nämligen att man kunde gå hårdare fram både mot de höga inkomsterna och de stora förmögenheterna. Vi kan inte vänta till dess att vi kan utforma ett skattesystem, som alla kategorier finner rättvist, ty den dagen upplever vi aldrig. Alla tycker att skatterna är betungande och menar att de är lägre på andra håll i världen.

Om jag bedömer situationen ur mina egna synpunkter och på grund av de erfarenheter som jag har av tidigare debatter i samma frågor, är jag inte lika pessimistisk som många talare här har varit, framför allt talesmännen för de moderata. Vi har klarat oss tidigare ur vad som har betraktats såsom varande på gränsen till katastrof i den ekonomiska politiken. Efter det att man har haft möjlighet att bedöma verkningarna av den förda politiken har man ändå kunnat konstatera en förbättring för de allra flesta i de aktiva åldrarna och i den produktiva verksamheten — en reallöneförbättring och en standardförbättring. Det betyder inte att jag är blind för alla de brister som fortfarande finns. Om sådana brister nu har visats i TV — så som skedde i går — eller vid något annat tillfälle, så visst finns det exempel på att samhället inte har nått ut till alla som skulle behöva hjälp och bidrag i någon form eller någon som tog hand om dem för att hjälpa dem till rätta. Det finns folk som är litet vilsekomna och har svårt att klara sig själva, och de är ofta svåra att nå med den hjälp som vi ändå har möjlighet att sätta in för alla dem som är i verkligt behov av stöd och hjälp. Jag har ingen möjlighet att ge ett svar av värde på herr Brundins frågor. Även om jag har erfarenhet av arbetsmarknaden, har jag ingen erfarenhet av hur folk i allmänhet reagerar. Jag har ingen erfarenhet ens av de organiserade anställdas reaktioner inför påfrestningar av det slag som man nu på många håll räknar med skall komma under de närmaste åren till följd av de stora lönehöjningar som man befarar skall bli resultatet av avtalsrörelserna. Jag har under min aktiva tid inom fackföreningsrörelsen inte träffat någon från de djupa leden som uttryckt farhågor för att det skulle inträffa stora olyckor om de fick, som vi sade på den tiden, några ören mer i timmen. Någon krona mer om dagen eller till och med i timmen i dag åstadkommer inte alls några reaktioner av det slaget från de anställda.

Jag tror att det blir nödvändigt att ge dem den, om resultatet av det träffade avtalet skulle bli sådant som det herr Brundin skisserade. Det är emellertid svårt att räkna med hypotetiska antaganden, och man kan inte ge svar på frågor i det sammanhanget. Jag har svårt att över huvud taget tänka mig att risken med lönehöjningarna skulle vara att löntagarna inte bara gick miste om kompensationen för prisstegringar utan till och med skulle kunna få en reallöneförsämring. Ja, den risken finns naturligtvis om vi spänner bågen högre än resurserna tillåter.

Jag tror att varken de som företräder tjänstemännen, LO eller ens SACO på allvar skulle vilja satsa på någonting som kunde få sådana konsekvenser. Därför är jag inte lika pessimistisk som herr Brundin beträffande utfallet av det vi nu diskuterar och den kommande utvecklingen. Herr talman! Som vanligt när man talar sent på dagen och utan att ha skrivit ned vad man skall säga talar man i första hand om mycket som man över huvud taget inte tänkt yttra sig om. Jag måste ändå säga några ord om detaljerna i andra lagutskottets utlåtande nr 40, eftersom det är vad jag skulle tala om. Jag kan konstatera att det stora och avgörande i skattepaketet är det som blir resultatet av bevillningsutskottets arbete vid de beslut som nu kommer att fattas. Det kommer att vara avgörande också för de förslag som presenteras i andra lagutskottets utlåtande, framför allt vad som anföres i de reservationer som är fogade till utlåtandet. Vi har nämligen behandlat utlåtandet såsom en detalj i skattepaketet och har exempelvis inte fattat definitivt beslut om vårdnadsbidraget förrän vi fick Ang. en reform av beskattningen, m.m. klart för oss var bevillningsutskottet hamnade. Vi har inte fattat beslut om huruvida det s.k. hemmamakeavdraget skulle utbytas mot ett hemmamakebidrag förrän vi fått del av den ståndpunkt bevillningsutskottet kommit till. Efter det att bevillningsutskottet nu beslutat vidhålla propositionens förslag om hemmamakeavdrag finns inte något utrymme vare sig för att diskutera eller — långt mindre — besluta om ett hemmamakebidrag, om kammaren något senare antar bevillningsutskottets förslag som innebär hemmamakeavdrag. Det finns några detaljer som möjligen är mera fristående, framför allt barnbidraget, vilket föreslås höjt från 900 till 1200 kronor. Det finns ett yrkande i ett motionspar att det skall höjas till 1300 kronor och ett förslag att det skall kompletteras med ett vårdnadsbidrag för barn under sju år. Behandlingen av det sistnämnda förslaget har varit beroende av bevillningsutskottets behandling av frågan om en förstärkning av i första hand mervärdeskatten. När man i bevillningsutskottet har stannat vid propositionens förslag har vi i andra lagutskottet betraktat frågan om vårdnadsbidrag som avgjord, i varje fall för denna gång, varför det inte har blivit något positivt beslut. Vi har också diskuterat och tagit fasta på vad som har nämnts här i dag, nämligen att 300 kronors höjning av barnbidragen inte är så mycket mera än kompensation för den kostnadsstegring som ägt rum sedan 19635. Det blir möjligen så pass mycket över att det kan räcka som täckning för den höjda omsättningsskatten på de 900 kronorna. Det sägs ju att mervärdeskatten höjs med 5 procent, men höjningen blir något över 6 procent, eftersom skatteuttaget höjs från 11 procent till 17 procent och några decimaler däröver. Vi har resonerat precis som finansministern tidigare i dag, att det är ett förslag som hör samman med önskemålet om att återställa värdet av barnbidra gen till vad det var år 1965 plus en kompensation för <mervärdeskattens höjning nu. Men ytterligare kompensation till barnfamiljerna får komma i annan form, även om den inte kommer nu.

Det var bättre att ta den summa av de tillgängliga resurserna som stod till förfogande och använda den till de familjebostadsbidrag som planerades. Jag tycker inte att vi i dag skall gå vid sidan av detta konstaterande. Det gäller ett stöd för de sämst ställda bland barnfamiljerna. Jag tror att vi på grund av brist på resurser kommer att bli nödsakade att diskutera frågan om ökat stöd åt barnfamiljerna efter dessa principer även i fortsättningen. Vi måste differentiera stödet, även om det någon gång har uttalats att den principiellt riktiga linjen är att inte ha någon behovsprövning. Nöden har ingen lag, och visar det sig att vi inte orkar med generella höjningar av de olika bidragsformerna tvingas vi diskutera differentieringar, i syfte att ge mera åt de mest behövande. Det har en gång sagts att de som har bättre inkomster skall, beträffande barnkostnaderna, jämföras med inkomsttagare i samma grupp som inte har barn inom familjen. Men orkar man inte fullfölja den principen, så måste man komplettera de generella höjningarna med ett särskilt stöd åt dem, som har det svårast. Herr talman! Dess skäl har lett till att vi genomgående har avstyrkt motionerna. En del av de yrkanden som där framförts återfinns i reservationer, men de omfattas detta till trots av avstyrkandet.

Detta gäller andra lagutskottets utlåtanden 40 och 41.

Vi har utgått ifrån att de skatteskalor vi har har uppgjorts med tanke på att folkpensionsavgiften upphör vid en beskattningsbar inkomst av 30000 kronor och att man följaktligen inte kan fortsätta att ta ut folkpensionsavgift utan att rubba det inbördes förhållandet i skatteskalorna. Alltså har vi avstyrkt detta yrkande. Det finns vidare en proposition som behandlats i andra lagutskottets utlåtande nr 42. Men utskottets utlåtande är där enhälligt, och därför behöver jag inte ta kammarens tid i anspråk med att tala om detta — det räcker med ett yrkande om bifall när ärendet föredrages. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är möjligt att jag inte riktigt har fattat herr Brundins fråga, och jag känner heller inte till tjänstemännens uppgörelse i detalj. Men jag har svårt att tänka mig att de har träffat en överenskommelse som är bindande under fem år utan reservationer för någonting. Det kommer väl därför att bli nödvändigt att på ett eller annat sätt komplettera uppgörelsen om någonting inträffar då det gäller priser eller penningvärdeförsämring, som gör den träffade överenskommelsen mer eller mindre ohållbar.

Herr talman! Aningslösa, obetänksamma, lättsinniga och med fula bevekelsegrunder — det var herr Strängs omdöme i dag om oppositionens företrädare. Har man den uppfattningen om oppositionen, kan man naturligtvis inte sakligt diskutera några förslag med den. Då utgår man från början från att den inte heller kan komma med några sakliga inlägg i denna debatt. Inte heller i utskottsbehandlingen, och då rör den ändå enligt herr Sträng den sedan ”krigstiden mest betydande skattereformen”. Jag blev inte förvånad över herr Strängs uttalande att han hoppats på ett vänligt utskottsutlåtande, vilket han också fått. Men detta förvånade finansministern, och det tycker jag är det mest förvånansvärda. Ty denna fråga avgörs inte alls här i kväll — den erfarenheten har man gjort efter alla dessa år här i riksdagen. Det slutliga avgörandet har skett långt innan denna fråga kom till riksdagen! Och det är kanske i någon mån det som ger många inom oppositionen som deltagit i utskottsarbetet en känsla av vanmakt. Andra blir desperata — och jag hör i någon mån till dessa senare. Jag tycker att handläggningen av denna fråga inom andra lagutskottet inte har varit sådan som vi är vana vid under herr Strands ledning. Handläggningen av ärendet har, som även herr Strand medgav, varit mycket legär. När bevillningsutskottet har diskuterat saken och fattat beslut — vad tjänar det då till att ta upp en diskussion om detta i andra lagutskottet? Resultatet har också blivit därefter. Sedan får man höra att det finns frågor som inte har diskuterats i bevillningsutskottet. Frågan om vårdnadsbidraget har man t.ex. halkat över snabbt och under handläggningen av ärendet inte fört en saklig diskussion. Det finns liksom inga möjligheter att anföra några progressiva och positiva synpunkter på ”skattepaketet”, och det är beklagligt. I herr Strands anförande låg, tycker jag, faktiskt ett understrykande av det jag nu sagt, att hela denna fråga inte har blivit så ingående diskuterad i utskottet som den borde ha blivit. Jag kan inte ta upp någon sakdiskussion i dag därför att utskottsordföranden har, som vi här har hört, viftat bort de argument som vi har framfört i debatten som alternativ till dem som finns i propositionen. Jag vill sluta med att säga, att jag håller med herr Strand om att vi får mycket för de skatter vi betalar in. Det brukar vi framhålla både här hemma och utomlands. Men det är inte det saken gäller, utan här är det fråga om en fördelning inom den ram som finns. Jag anser, liksom väl de flesta gör, att skattebördan måste lättas för de lågavlönade och för dem som har en tung försörjningsbörda. Många av dem lever på existensminimum. Inte minst det TV program som sändes i går gjorde att man blev häpen över hur människor kunde klara sig på en så låg inkomst samtidigt som de betalade så hög skatt.

Herr talman! När skattepropositionen aviserades tidigt i våras och finansministern efter hand antydde sina kungstankar — om nu ett sådant uttryck kan tillåtas om en socialdemokrat — var det många som kände sig konfunderade. Vad hade finansministern råkat ut för? Han är ju ändå känd för att i andra sammanhang ha gjort så många nyanserade bedömningar, fotade i en kanske inte alltid så glamorös verklighet. Det har varit en verklighet som han aldrig har tvekat att hålla upp till påseende för alltför nymornade jämlikhetsideologer. Ja, inte vet jag vad som hade hänt finansministern, men vi har nu fått hö ra av vice talmannen herr Strand, att finansministern hade modererat sina förslag jämfört med vad vissa andra människor skulle vilja ha framfört. Det gör mig kanske ännu mer konfunderad när jag hör detta uttalande om den proposition som är lagd. Vid en jämförelse mellan de ståndpunkter, som herr Sträng gjorde sig till talesman för i september förra året om ekonomiska problem och skatteproblem i synnerhet, och de tankegångar som efter en tämligen förvirrad debatt har utkristalliserat sig i skattepropositionen, så har man verkligen anledning att fråga sig vad som har hänt med finansministern. I höstas sade finansministern som en förklaring till ett tämligen sifferspäckat resonemang, att det han egentligen ville säga med sina siffror var att han inte trodde att det var praktisk politik att ytterligare skärpa progressiviteten i beskattningen. Det var ett konstaterande, och det var en ståndpunkt som man i egenskap av tjänsteman och företrädare för rätt många tjänstemän kunde ansluta sig till. Att vi skulle bli lyckliggjorda med ett sådant uttalande från en socialdemokratisk finansminister, ett uttalande som hundratusentals tjänstemän framför allt önskade sig, nämligen ett besked om att man äntligen skulle börja hyvla litet i de nuvarande skatteskalorna, det var naturligtvis för mycket begärt. Annars är det just detta som stora tjänstemannagrupper har ansett vara en av de mest angelägna reformer som borde genomföras i samband med den förestående omläggningen av skattesystemet. På tjänstemannahåll har man så småningom upptäckt att man får vara tacksam, om den tillkämpade standarden inte alltför mycket urholkas av penningvärdeförsämring och = stigande skatter i samband med löneuppräkningar just på grund av den fortskridande inflationen. Detta gäller nu inte bara relativt högavlönade tjänstemän och folk som lyckats ta sig upp i chefsställning, utan det gäller högst vanliga arbetstagare i mellanlönegrader med mellaninkomster, som verkligen inte förtjänar den vidbeteckning, som en skribent i Aftonbladet för några dagar sedan gjorde sig skyldig till när han kallade det för ”lyxlöner”. Men det blir inte så. Herr Strängs fyrtioåriga erfarenhet av aktivt politiskt arbete och i fackföreningsrörelsen, som i september ledde honom fram till den ståndpunkt jag här redovisat, har fått vika för andra intressen eller kanske rent av för andra krafter, som tror att jämlikheten kan främjas av ett skattesystem, som kommer att hämma de produktiva krafterna i samhället. En skärpning av skatteprogressiviteten måste verka negativt på arbetsviljan. Man har visserligen ibland sagt att ökad skatteprogressivitet skulle komma att framkalla ökade arbetsinsatser, eftersom folk vill bevara den standard de uppnått, och det kan man bara göra genom ökade arbetsinsatser. Nu har vi trots allt i vårt land uppnått en ganska hög standard i många hänseenden — det finns väl ingen anledning att sticka under stol med detta — och vi har kommit in i en ny situation där människor börjat prioritera fritiden på ett annat sätt än tidigare. Kommer man i den situationen — och vi är den väldigt nära — där folk börjar att fundera över huruvida man skall ta på sig mer arbete och få en liten utdelning av rätt mycket arbete eller man skall ta ut mer fritid, så tror jag att man kommer att prioritera det senare alternativet, vilket inte kommer att bli till glädje för den samlade produktiviteten i landet. Samma dag som skattepropositionen är daterad avlossade Kungl. Maj:t också en anna proposition. Det var på justitieministerns föredragning, men finansministern talade ju om för oss i förmiddags att han i och för sig är ganska intresserad även för justitieärenden, så det kan ju tänkas att herr Sträng något litet följt med behandlingen även av den propositionen. Vad jag syftar på är propositionen om otillbörlig marknadsföring. I det lagförslaget vill man skapa effektiva garantier för att reklamoch marknadsföring inte bedrivs med otillbörliga metoder. Bland annat kommer vi att få särskilda straffbestämmelser för vilseledande reklam. Det är verkligen, herr talman, tur för herr Sträng att den lagstiftningen inte gäller politisk marknadsföring, för då hade han sannolikt inte klarat sig när han fört fram tankegångarna att ungefär två tredjedelar av alla löntagare skulle komma i åtnjutande av sänkt skatt. Tjänstemännen, och för övrigt även andra som nu snart skall gå in i förhandlingar om nästa års löner, kommer att upptäcka, att det Strängska påståendet är en sanning med mycket stor modifikation. När man just nu talar om det stora antalet skattebetalare som kommer att få glädje av förslaget, bortser man alldeles ifrån att man räknat på 1970 års i det här sammanhanget helt ointressanta löner. Vad som är intressant är hur lönen kommer att se ut nästa år. Och det vet man på det hela taget ganska litet om. Arbetstagarorganisationerna är också påtagligt försiktiga med preciseringar av några lönebud. Man vill vänta och se till dess att man är tvungen att ta ställning. Det ligger så mycken osäkerhet i luften, och denna osäkerhet och tveksamhet har till inte oväsentlig del sin grund i den skatteproposition som nu skall antas av riksdagen och de svårbedömbara konsekvenser som den kommer att få. Det är utomordentligt otillfredsställande att vi till följd av skattesystemets konstruktion och den fortgående penningvärdeförsämringen skall behöva räkna med kontinuerliga skatteskärpningar utan att några beslut fattas om saken. Jo, i dag förstås! I dag binder vi oss för rätt lång tid framåt och sedan går tåget av bara farten. Det är något som kommer att drabba alla löntagare myc ket hårt, och alla tecken tyder på att tjänstemannaorganisationerna är väl medvetna om situationen. Det blir ingen nådig förhandlingssituation när upptakten redan är svårt besvärad av att den gångna avtalsperioden medfört en reallönesänkning för rätt många grupper och när det nya skatteläget innebär farhågor för att man inte skall kånna stoppa den negativa utvecklingen. Det har på sista tampen talats om ”skinnfällar” och tidigare om ”lapptäcken”, och jag skulle, herr talman, vilja säga att finansministern med skinnfällarna bäddar inte bara för snabba skattehöjningar — han har också bäddat för en mycket besvärlig förhandlingsomgång nästa år. Som han själv har sagt: Ett program av innebörden att de bättre betalda skall ta en direkt standardsänkning av märkbar betydelse för ett relativt snabbare avancemang för de lågavlönade har inte med praktisk politik och svensk lönemarknad att göra. Detta till trots har nu regering och utskottsmajoritet egentligen handlat direkt i strid med dessa åsikter som deras egen expert en gång framförde.

Herr talman! Herrar Helén och Tistad och flera med dem har redovisat folkpartiets ståndpunkter i de väsentligaste frågorna med anknytning till Kungl. Maj:ts proposition nr 70. Det finns ingen anledning för mig att upprepa redan framförda argument. Jag begärde ordet med anledning av utskottets yttrande över motionsparet 1: 1048 och II: 1215. Dessa motioner har undertecknats av sju socialdemokrater. De tillhör måhända inte de mest namnkunniga av regeringspartiets representanter, och vore det inte för utskottets glidande formuleringar i yttrandet, kunde man kanske med tystnad helt ha förbigått de absurda tankegångar som kommer till uttryck i motionerna. Den omständigheten att utskottet emellertid — låt vara något suddigt — säger sig förutsätta att motionsyrkandet, liksom ett kommunistförslag om 10-procentig höjning av företagsbeskattningen, skall övervägas av den aviserade utredningen, torde inge alla svenska företagare, stora som små, allvarliga känslor av oro inför framtiden. Därför är det för mig angeläget att här i kammaren konstatera, att motionärernas förslag tydligt illustrerar skillnaderna mellan en liberal och en socialistisk syn på företagsamhet i allmänhet och enskilt näringsliv i synnerhet.

Då hela vinsten sålunda har konfiskerats, antyder man generöst att företagaren av staten skulle få låna tillbaka sina pengar, d.v.s. utfärda en revers och skuldsätta sig till staten. Det sägs också rent ut att statens inflytande över företagen på detta sätt kan ökas. Att ett sådant system i framtiden blir en ren självklarhet, d.v.s. om socialdemokraterna får behålla majoriteten, ger man för säkerhets skull också klara besked om.

Det mås te utan vidare konstateras, att den s.k. förtroendeklyftan snarare vidgas än minskas av detta alldeles orimliga förslag. Det står i bjärt kontrast till de älskvärdheter som ledande socialdemokrater brukar servera, då de inviger utställningar eller talar på banketter inför näringslivets representanter. Det betänkliga är att utskottsmajoritetens skrivning ger anledning förmoda — eller i varje fall misstänka — att de av motionärerna framställda yrkandena närmare svarar mot socialdemokraternas verkliga intentioner. Inför höstens val måste det därför klargöras, att vi från liberal utgångspunkt bestämt och med all kraft kommer att motsätta oss sådana framstötar om ren konfiskation av privat egendom.

Herr talman! Det har varit en utomordentligt intressant dag, även om man ibland känt behov av att protestera mot vissa demagogiska utfall. Föreliggande skatteförslag har blivit något av en kvinnofråga, då det på något sätt berör nästan alla kvinnor i landet; det gäller kvinnan i hemarbete och kvinnan i yrkesarbete och det gäller de ensamma kvinnorna och de ensamma föräldrarna — och det är också oftast kvinnor. Det som upprört mig under hela våren och som också kommit till uttryck här i dag är regeringens attityd emot de hemarbetande kvinnorna, en attityd som ibland till och med varit hånfull. Jag skall inte här gå närmare in på frågan och mera ingående tala om ”persianens djup” eller finansministerns grevinnor, men jag känner behov av att säga att det skulle ha varit bra, om hemarbetet i åtminstone någon liten bisats fått framstå såsom ett betydelsefullt arbete även nationalekonomiskt. Finansministern talar ju bara om att skatteförslaget underlättar kvinnornas entré på arbetsmarknaden men ingen ting om alla dem som arbetar i hemmet och får försämringar eller om de ensamstående föräldrarna som också får försämringar 0. s. V. Finansministern sade också, att kvinnorna behövs på arbetsmarknaden, och det tycker jag i och för sig är ett utomordentligt viktigt uttalande för kvinnorna. Men vad är arbetsmarknaden i den mening som finansministern lägger in i begreppet? Vi vet ju att inte ens förvärvsarbete som utförs i hemmet av familjedaghemsmammor tas upp i t.ex. arbetsmarknadsverkets statistik. Är arbetsmarknaden verkligen i dag rustad att ta emot kvinnorna, finns det arbete att få? Detta är två utomordentligt viktiga frågor att begrunda. Skatteförslagets konsekvenser för familjerna har redan understrukits här. Hur blir konsekvenserna för de unga familjerna, som ju har svårt att få möjligheter till barntillsyn? Finansministern har i sin bok och vid åtskilliga andra tillfällen sagt att skattelättnader bjuds barnfamiljerna. Nej, bättre ekonomi får väl ingen på grund av att barnbidraget höjs med 300 kronor. Vi vet ju att prishöjningarna redan har gått över det procenttal som finansministern har sagt skall gälla för hela året. Om man därtill lägger momshöjningen, finner man att dessa 300 kronor redan är urholkade. Dessutom vet vi att de största prishöjningarna under årets fyra första månader har varit på livsmedel och att det är barnfamiljerna som konsumerar mest livsmedel. Alltså kan man inte säga att barnbidragshöjningen innebär ett ekonomiskt tillskott i någon reell bemärkelse. Jag vill, herr talman, gå igenom några av de motioner och reservationer som föreligger i ärendet och anföra mina motiv för anslutning till några av reservationerna. Först av allt har jag en egen motion, nr 1047, som har fått till konsekvens reservationen nr 8. Jag har i den mo tionen tagit upp B-inkomsterna som ju enligt finansministern inte skall beskattas individuellt, vilket är en inkonsekvens, om man inför ett individuellt skattesystem och om man skall driva jämlikhetsprincipen. Jag kan inte finna några övertygande motiv för att dessa inkomster inte skall kunna beskattas som A-inkomster upp till ett maximerat belopp — jag har i motionen angivit beloppet 5000 kronor. Jag uppfattar utskottets nej till motionen som en otillfredsställande lösning på ett problem som ändå innehåller en hel del av en jämlikhetsaspekt. Jag vill tillbakavisa utskottets resonemang om att överföringar mellan makar absolut skulle lägga hinder i vägen för att B-inkomster upp till ett maximerat belopp skall kunna individuellt beskattas. Det är ju inte fråga om något stort belopp, och skattebortfallet kan inte betyda så stora förluster för samhället att vi inte skulle kunna skapa rättvisa också genom en individuell beskattning av B inkomsterna. Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 8. Reservation nr 4 om avdrag för faktiska barntillsynskostnader för förvärvsarbetande och avdrag för omkostnader vid vårdnaden av sjuk eller åldrig nära anhörig tar upp väsentliga frågor. Ett bifall till den reservationen skulle innebära ett stöd för den öppna sjukvården, den öppna åldringsvården och den öppna handikappvården, som vi hoppas mycket av. Det ger också möjligheter för förvärvsarbetande att själva klara barntillsynen, då daghemmen i en bygd inte räcker till eller finns utbyggda i den omfattning som skulle behövas utan föräldrarna måste försöka få hjälp av grannar, släktingar o.s.v. Motiven talar starkt för sig själva, och jag yrkar bifall till reservationen. tar upp ett annat problem, som ligger nära mitt eget förslag i motionen I: 962 till årets riksdag, vari begärs en utredning av landsbygdshusmödrarnas situation. Den motionen är ännu inte behandlad av allmänna beredningsutskottet, men den tar upp en del problem som jag anser väsentliga i detta sammanhang. De problem som lantbrukarhustrurna möter är — det har sagts tidigare i debatten — desamma som möter en hel del småföretagarhustrur. Finansministerns förslag om en fortsatt sambeskattning i detta fall och ett avdrag på 1 000 kronor är ju egentligen inte något sätt att lösa dessa stora kvinnogruppers problem. Vi vet ju hur det ligger till. Minskar bärigheten hos ett jordbruk eller i ett mindre företag, är det hustrun som får bära den tyngsta delen av arbetet på jordbruket eller inom företaget. Mannen börjar att pendla till närmaste tätort för att få arbete. Det kan vara dagpendling eller veckopendling, och vi vet också att det inom stora delar av landet kan bli månadspendlingar eller för längre tid. Vi vet också att allteftersom bärigheten minskar blir det till slut fråga om nedläggning. Kvinnorna blir då arbetslösa. Vilka nya arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter finns då att erbjuda dem? Den svåra frågan är om det över huvud taget finns arbete att erbjuda i olika delar av landet och framför allt inom lokaliseringsområdena. Under den arbetslöshetskris som vi upplevde här i landet 1967 och 1968 visade det sig att det var kvinnorna och den äldre arbetskraften som först blev arbetslösa. Statistiken visade också att det var dessa grupper som längst fick gå arbetslösa, och än i dag är en del av de kvinnor som då blev arbetslösa utan arbete. Kvinnorna är ju också genom sina familjeförhållanden ofta arbetsmässigt mera orörliga, vilket betyder en hel del ytterligare problem. Arbetsmarknadsstyrelsen, som har att planera omskolningsutbildning och ge vidareutbild ning samt vuxenutbildning, måste väl förstärkas med tanke på att kunna ge dessa grupper av kvinnor ökat stöd. Beaktas bör då även att glesbygderna har svåra kommunikationsproblem, som kan innebära att internatutbildning måste ordnas, där även de mindre barnen kan tas med. För de kvinnor som har varit ifrån arbetsmarknaden under kanske 15—20—25 år eller tidigt bildade familj och fick barn och kanske inte har varit ute på arbetsmarknaden är det självklart att detta skatteförslag skapar svårigheter. I alla fall blir de inte hjälpta av dagens skatteförslag. Dessutom tror jag att de kommer att känna sig pressade av att inte hemmaarbetet får vara ett arbete precis som alla andra. Tiden har snart kommit att kräva arbetsvärdering också av hemarbetet. Vi vet ju att hemmaarbetet av utredningar i olika sammanhang har sagts innehålla skilda yrkeskunskaper. Vi vet också att många olika typer av vård, inte bara barnavård och barntillsyn utan även sjukvård, åldringsvård och vård av handikappade, är viktiga delar av hemmaarbetet. Kanske skulle en hemmaarbetsvärdering kunna hjälpa även de dubbelarbetande kvinnorna till bättre stöd i deras situation med både hemarbete och yrkesarbete på en gång. Kanske skulle man kunna skapa en opinion för att de hade en tung arbetsbörda. Självfallet skulle också gruppen familjedaghemsmammor, som nu har organiserat sig för att kunna få bättre villkor och större rättigheter samt möjligheter att ställa krav utifrån sin arbetsuppgift, få sin situation förbättrad. Det finns också andra grupper för vilka förhållandena skulle kunna göras bättre. Jag vet att Husmodersförbundet, som omfattar arbetande husmödrar, inför hösten har tagit upp i sin studieverksamhet frågan om arbetsvärdering av hemarbete, en fråga som efter detta skatteförslags antagande kommer att bli aktuell på ett helt nytt sätt. Till sist. herr talman, innebär den Ang. en reform av beskattningen, m.m. individuella beskattningen för de kvinnor som är ute på arbetsmarknaden vissa fördelar, men främst för dem som har goda löner. Alla prognoser visar också att yrkesverksamheten bland kvinnor kommer att öka. Jag såg i dag på förmiddagen en statistik som gav vid handen att vi fram emot 1980-talet kommer att ha en 60-procentig yrkesverksamhet bland kvinnor. Självfallet innebär den individuella beskattningen en ekonomisk självständighet för kvinnorna och kan på det sättet också ge reell jämlikhet. Men under den tid ett sådant här reformprogram genomförs får ingen grupp komma i kläm — det måste kraftigt understrykas. Än en gång yrkar jag, herr talman, bifall till de nämnda reservationerna.

Herr talman! Under debatten har av moderata samlingspartiets talesmän framhållits nödvändigheten av att kostnadsoch prisutvecklingen hålls inom rimliga gränser. Det har påpekats att det föreliggande skatteförslaget inte är ägnat att främja en sådan utveckling. Diskussionerna inför den pågående och stundande avtalsrörelsen ger också belägg för den uppfattningen. På goda grunder kan, som här tidigare har sagts, den utlovade skattesänkningen befaras bli en skattehöjning för en stor del av skattebetalarna inom de närmaste åren. Av moderata samlingspartiets talesmän har föreliggande propositioner, bevillningsutskottets betänkanden och de till betänkandena fogade reservationerna ingående behandlats. Jag skulle därför vilja lägga några synpunkter på skatteförslaget sett ur glesbygdssynpunkt. Målsättningen och uttalandena i propositionen ger klart uttryck för att den kvinnliga arbetskraften i ökad utsträckning skall ut i förvärvsarbete. Det talas om att valfrihet skall finnas för den kvinnliga arbetskraften mellan arbete i hemmet och ute i den öppna arbets marknaden. När det gäller förhållandet att kvinnorna skall ha full valfrihet råder inga delade meningar. Men tyvärr är denna valfrihet i stor utsträckning endast ett tomt talesätt. I stora delar av vårt land finns inte de praktiska förutsättningarna för denna valfrihet. Arbetsmarknaden erbjuder inte något alternativ till hemarbetet. Det saknas i stor utsträckning arbetstillfällen för familjeförsörjare i stora delar av landet. I dessa områden kan hemmafruarna inte erhålla något arbete utanför hemmet hur gärna de än skulle vilja. Trots överhettning inom tätortsregionerna kvarstår eller ökar arbetslösheten i skogslänen. Jag vill här nämna mitt eget hemlän, Jämtlands län, där arbetslösheten har ökat även under de senaste månaderna. Till de ökade arbetslöshetssiffrorna kommer också ett ökat antal insatta i beredskapsarbete, omskolning m.fl. arbetsmarknadsåtgärder. Inom ett sådant område kan den så vackert omtalade valfriheten inte finnas för kvinnorna att erhålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det föreliggande skatteförslaget innebär därför en ytterligare belastning för dessa områden. I debatten brukar man från socialdemokratiskt håll framhålla, att det inte finns så många skattebetalare inom glesbygderna som kommer upp i de inkomster där dessa negativa effekter av äktamakebeskattningen slår igenom enligt det nya skatteförslaget. Det brukar i andra sammanhang talas om att välfärden och jämlikheten skall gälla alla, varhelst i landet de bor. Jag vill uttala den förhoppningen att dessa jämlikhetssträvanden även skall gälla för dem som bor i glesbygderna, så att dessa människor också skall få komma upp i inkomster som är jämförbara med dem som människor har som bor i andra delar av landet. är eller blir så inte fallet kommer de negativa verkningarna av skatteförslaget att slå igenom mycket hårt för de familjer, som är bosatta där arbete i den öppna arbetsmarkna den i bästa fall endast kan beredas den ena maken. När man talar om kvinnornas valfrihet vad gäller arbete inom dessa glesbygdsområden frågar man sig: Hur har socialdemokraterna tänkt sig att lösa de sysselsättningsproblem som jag har pekat på? Skall hemmafruarna i dessa fall erhålla flyttningsbidrag för att flytta till andra delar av landet så att de kan få denna valfrihet? Om så blir fallet, hur är det då med valfriheten? Det är tyvärr familjer som inte har haft någon valfrihet i glesbygderna ens när det gällt familjeförsörjarens möjlighet till försörjning. De har varit tvungna att flytta, oavsett den egna inställningen till flyttning. Jag skulle vilja ha svar av någon från regeringspartiet på frågan om valfriheten för den kvinnliga arbetskraften inom skogslänen och på vilket sätt man tänkt sig motverka den negativa styrningseffekt skatteförslaget kommer att få för dessa familjer och för berörda bygder. Till detta kommer också den negativa effekt som slopandet av kommunalskatteavdraget innebär för dem som bor i kommuner med höga kommunala utdebiteringar. En hel del av dessa kommuner ligger inom skogslänen. Särskilt många sådana kommuner ligger inom Jämtlands län, där den kommunala utdebiteringen är högre än den genomsnittliga. Dessa sammantagna negativa effekter kan medverka till att andra samhällets insatser för tillskapande av sysselsättning i dessa områden motverkas. De lokaliseringspolitiska åtgärderna kan försvåras på grund av de påpekade förhållandena med brist på valfrihet för båda makarna till sysselsättning i skogslänen, som får till resultat att avfolkningen ökas och behövliga befattningshavare på olika nivåer inte kan erhållas i önskvärd utsträckning. Enligt det nu behandlade förslaget bestraffas familj med hemmavarande make, som kanske skulle vilja ha arbete utom hemmet, men av olika anledningar inte kan få det. Det finns säkert många hemmafruar som skulle vilja ha ett arbete utom hemmet, på heleller deltid, särskilt sedan barnen vuxit upp. Men det finns inget sådant arbete att uppbringa. Dessa människor kommer i ett sämre läge enligt det nya skatteförslaget. Herr talman! I motionerna I:1050 och II: 1226 har jag och mina medmotionärer pekat på de förhållanden som jag här har anfört. Vi har begärt att justeringar skall vidtagas i skatteförslaget på sådant sätt, att hänsyn tages till påtalade negativa konsekvenser och till svårigheterna för den kvinnliga arbetskraften att erhålla sysselsättning. Vi har i motionerna pekat på möjligheterna att bibehålla grundavdraget eller att bygga ut det i propositionen accepterade systemet för tudelning med en frivillig sådan i kombination med individuell peskattning. Utskottets majoritet har inte tagit någon hänsyn till de framförda synpunkterna.

Det sammanfaller helt med de synpunkter som måste läggas på gällande förhållanden i de områden där båda makarna inte kan erhålla arbete utom hemmet. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservation nr 5 vid bevillningsutskottets betänkande nr 40, vilken täcker dessa glesbygdsproblem. Men jag vill också instämma i övriga yrkanden när det gäller reservationerna som framställs av moderata samlingspartiets talesmän beträffande bevillningsutskottets betänkanden nr 40 och 41.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att kommentera frågan om arvsskatt för sammanslutningar för allmännyttiga ändamål, en angelägenhet som jag motionerat om i anslutning till skattepaketet. Det är en gammal stridsfråga som har aktualiserats vid skilda tillfällen både i motioner i riksdagen och i skrivelser och uppvaktningar från organisationer och samarbetsorgan inom den frivilliga sektorn. Finansministern hade i sina direktiv till kapitalskatteberedningen uppmärksammat den skevhet, som länge rått beträffande arvsskatten för olika typer av organisationer och för olika slags ändamål, befriade från både arvsskatt och andra sammanslutningar, som främjar ett i särskilt hög grad allmännyttigt ändamål, befriade från både avsskatt och gåvoskatt. Detta gäller bl.a. stiftelser med huvudsakligt ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta eller vetenskaplig undervisning eller uppfostran. Andra stiftelser och sammanslutningar med ”en mindre grad av allmännytta” är bara befriade från gåvoskatt. Till stiftelser av denna art hör sådana som främjar religiösa, välgörande, sociala eller eljest allmännyttiga ändamål. Jag vill göra ett par kommentarer till denna indelning. För det första används här formuleringar och uttryck som är helt förlegade, t.ex. ordet ”Ilytta”. Det visar hur ålderdomliga grunderna för själva uppdelningen är. För det andra är uttrycket ”en mindre grad av allmännytta” en relikt från en tid då man trodde sig kunna göra direkta värderingar av hur pass allmännyttiga olika organisationer och föreningar är i förhållande till varandra. Nykterhetsrörelsens arbete är enligt dessa värderingar mindre allmännyttigt än dess ungdomsförbunds, och SSU:s verksamhet är mera allmännyttig än Frälsningsarméns, o.s.v. Detta är inte bara an tikverade indelningsgrunder, det är en närmast utmanande klassificering som staten gör. En annan anomali är att de fria trossamfunden belastas med arvsskatt, medan svenska kyrkan för sin centrala verksamhet är fri från arvsskatt. Men en lokalförsamling inom svenska kyrkan är arvsskattepliktig, trots att dess centrala instanser är befriade. Sådana skevheter kan historiskt förklaras men knappast längre ursäktas. Redan dessa tecken på en föråldrad och inadekvat lagstiftning skulle motivera den översyn som reservanterna i utskottet begär i fråga om arvsskatten för allmännyttiga organisationer, trossamfund och föreningar. Men därutöver finns många skäl till att en översyn nu bör göras och samfund och ideella organisationer befrias från arvsskatt. Låt mig här redovisa några. När utanför den ideella sektorn ett antal personer sammanför ekonomiska resurser för ett kommersiellt ändamål, sker ingen beskattning av medelssammanföringen. Vid gåvor och testamenten till t.ex. en kristen församling är det fråga om att på frivillighetens grund sammanskjuta medel för att täcka kostnader för gemensamma ändamål, som upplevs som betydelsefulla eller rent av livsviktiga. Ingen skatt bör då utgå, lika litet som när ett sammanskjutande av medel sker för kommersiellt ändamål. I finansministerns direktiv till kapitalskatteberedningen framhölls som en central uppgift för utredningen att avväga beskattningen på sådant sätt, att en av sociala skäl önskvärd fördelning av förmögenhetsinnehavet underlättas. Kapitalskatteberedningen belyste ingående förmögenhetstillväxten och ändringarna i förmögenhetsfördelningen hos privatpersoner. Men när det gäller de fria och frivilliga organisationerna har både kapitalskatteberedningen och utskottets majoritet missat en poäng. En testamentslott som tillfaller ett kristet trossamfund eller en ideell organisa tion över huvud taget blir ju i sin helhet undandragen från enskild äganderätt och förfoganderätt. Kan man verkligen begära mer ur fördelningspolitisk synpunkt? Det finns ingen anledning att utöver detta hundraprocentiga borttagande från enskilt förmögenhetsinnehav lägga arvsskatt på sådana testamentslotter. De bruttobelopp som enligt samtliga bouppteckningar år 1967 tillföll arvingar och testamentstagare uppgick till nästan precis två miljarder kronor. Av detta föll bara 15 miljoner kronor inom arvsskatteklass 3, och 35 miljoner avsåg lotter som var befriade från arvsskatt enligt 3 § i arvsoch gåvoskatteförordningen. Antalet skattebelagda testamentslotter inom klass 3 utgjorde det året 869, och den totala arvsskatten inom denna klass uppgick enbart till 2,9 miljoner kronor, vilket var 1,6 procent av det totala arvsskattebeloppet på 178 miljoner kronor. I detta belopp ingår då också testamentslotter som tillfaller kommuner eller kommunala institutioner. Ur skattefinansiell synpunkt betyder alltså intäkterna från denna arvsskattekategori praktiskt taget ingenting. Det motivet kan i varje fall knappast åberopas av utskottsmajoriteten för att avslå kravet på en översyn av arvsskatten för den ideella sektorn. Sammanfattningsvis vill jag säga att de nuvarande bestämmelserna på detta område är föråldrade och inadekvata samt i sin karakteristik av vissa organisationer som mindre allmännyttiga än andra djupt orättvisa och närmast kränkande. Ur statsfinansiell synpunkt betyder de belopp staten tar in denna väg knappast någonting. Men av den lokala församling eller förening, som drabbas av arvsskatt på en testamentslott som en medlem velat ge till ett gott ändamål, upplevs det nuvarande systemet som orättvist och präglat av bristande generositet. Kapitalskatteberedningen borde därför — som föreslagits i reservation nr